Herr talman! Vad herr Ciaesons inlägg beträffar, så kan man ta del av mina svar och kommentarer till det i den bostadspolitiska debatten, för att nu inte göra detta resonemang alltför vidlyftigt. Det enda som var av intresse i vad herr Claeson sade var onekligen att han vidimerade att utskottet har försökt tolka syftena med olika motioner i stället för att kommentera de förslag som finns i motionerna. Man har alltså använt sig av en klartext, som både herr Claeson och fru Olsson i Hölö uttryckte saken. Fru Olsson i Hölö ägnade ett ganska långt resonemang åt glesbebyggelserätten som vi vill återinföra. Där är det alltså fråga om vad man menar, och uppenbarligen har utskottsmajoriteten inte velat sätta sig in i våra ställningstaganden, eftersom det fortfarande tycks vara så många problem förenade med att kommentera våra förslag. Den nya situationen är ju den att vi har i princip ett planläggningskrav för all bebyggelse, även gles bebyggelse. Det är detta som enligt vår mening skapar en ohållbar situation, vilket kräver en byråkrati som i många fall verkligen skadar utvecklingen i glesbygderna. Dessutom vet vi att den i många fall utnyttjas på ett sådant sätt att det är en klar rättsotrygghet, en klar skillnad mellan hur man behandlar folk som bor i den ena och i den andra delen av landet. Vår utgångspunkt är att man skall ha en rätt att bygga i glesbygd, men naturligtvis skall det vara undantag. Vi har en omfattande regelkatalog i och med den fysiska riksplaneringen. Men skall det vara på det viset att en förutsättning för detta är att man tar bort allt vad glesbebyggelserätt heter, så har man gått för långt. Det är där skiljelinjen löper. Det' är alltså inte fråga om att man i alla lägen skall vara helt utan en lämplighetsprövning. Detta framgick också med all önskvärd tydlighet 1 mitt inledningsanförande. Den kommunala översiktsplaneringen, om inte annat, är ett gott instrument när det gäller att hålla i kommunens byggande. Jag vill, herr talman, också påminna fru Olsson i Hölö om att hon i en reservation till civilutskottets betänkande nr 16 i år, vilken vi då sympatiserade med, var med om att hävda att ”grunderna för planeringssystemet måste uppfattas som svåröverskådliga i praktisk tillämpning”. Det avser alltså det som vi nu diskuterar: Vi var överens om att det är något fel med grunderna för planeringssystemet. Det blev lottning om förslaget att ändra lagmotiven, och vi vann lottningen, så man kan ju hoppas att rättsotryggheten skall försvinna framöver. Men av fru Olssons argumentation i dag verkar det som om hon helt hade glömt bort den debatt som förts tidigare och de centerpartistiska motioner som jag berört i debatten, vilka ju också tar upp den starka oro som finns ute i landet över att glesbebyggelserätten har försvunnit eller i vissa fall krånglats till. Vad gäller möjligheterna att ta enskilda initiativ i den kommunala planeringsprocessen har vi aldrig ifrågasatt det kommunala planmonopolet, utan våra yrkanden går ut på att stimulera enskilda initiativ för att få ett bredare underlag. Kommunerna har ju sedan alltid rätt att ta ställning till sådana förslag, att avvisa dem helt eller att behandla dem på annat sätt. Men vår uppfattning, att det borde föreligga skyldighet för kommunerna att motivera sitt ställningstagande när de avvisar ett planförslag, jämför fru Olsson med att ”återgå till den 40-gradiga skalan”. Det visar hennes utgångspunkt i denna utomordentligt inflammerade debatt. Jag vet att fru Olsson och jag inte står så långt ifrån varandra, och då är det beklagligt att behöva läsa ett sådant här betänkande, där det bl.a. sägs att vi moderater uppenbarligen syftar till ”att ge de enskilda intressena ett bevisbördemässigt försteg”. Det påståendet har inte någon som helst grund i de ställningstaganden som vi har gjort. Utskottet påstår också att när vi vill bredda underlaget för den kommunala planeringen, så betyder det att vi ”inskränker medborgarinflytandet och den kommunala demokratin” på detta område. Vi har funnit att det har förelegat anledning att.kommentera dessa utskottsmajoritetens skrivningar, och det har vi gjort i det särskilda yttrande som vi har avgivit.
Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av fru Elvy Olssons yttrande i anslutning till hennes kommentarer till min reservation. Fru Olsson ansåg att vänsterpartiet kommunisternas agerande och förslag i dessa frågor var onyanserade. Ja, jag kan väl hålla med om att de är onyanserade i den meningen att de går rakt på sak och talar om vad det är fråga om. Vi envisas också med att återkomma med som vi tycker riktiga förslag i de här frågorna, och vi menar att de förslagen ger uttryck för en ganska allmän uppfattning, nämligen den att samhället skall äga all mark för samhälls och bostadsbyggande. Krångligare är det inte. Och mera nyanserat bör man heller inte skriva. Sedan frågade fru Olsson vad det kan vara för vits med att bara samhällsägd mark skall få stadsplaneläggas. Ja, till det behöver man väl inte göra någon annan kommentar än att det måste vara självklart att det i så fall skulle bli ganska ointressant för privata byggintressen och markspekulanter att fortsätta att köpa upp och handia med mark. Vi tycker det är naivt att tro, att man kan fortsätta att låta markaffärer, bostadsbyggande och förvaltande vara beroende av de s.k. marknadskrafterna, om man verkligen vill komma till rätta med de stora problem som sammanhänger med markinnehav och boende. Vi menar att det bara är stora samhälleliga engagemang som kan garantera och trygga mark och bostadsförsörjning till rimliga kostnader. Och de privata företagen har fortfarande — trots att en allt större del allmännyttiga och kpoperåtiva företag står som ägare och förvaltare av flerfamiljshus — ett alltför stort inflytande genom sitt markägande. Vi anser därför att det kommunala markmonopolet skall utökas, så att samhälleligt, kommunalt ägande av mark är en förutsättning för att stadsplaneläggning skall kunna ske. Det är klart att de kraven är oförenliga med den kapitalistiska konkurrensen på bostadsmarknaden och de marknadskrafter som framför allt de borgerliga partierna tyvärr inte vill ta itu med. Men om hyresgästernas intressen skall kunna tillgodoses på ett riktigt sätt måste också samhället genom kommunerna och bostadskooperationen ta initiativ på detta område. Det måste också utsträckas till ägande och förvaltning av alla flerfamiljshus, som vänsterpartiet kommunisterna föreslagit i annat sammanhang. Låt mig sedan bara säga några ord till herr Danell. Moderata samlingspartiets representanter talar så vackert om fri konkurrens och demokratisk värdegemenskap. Man säger att man vill ge större möjligheter för flera att delta i planering och annat och bygger upp dessa resonemang kring det enskilda ägandet. Detta ägande skall ge en viss grupp människor i samhället rätt att profitera på den nuvarande situationen på bostadsoch hyresmarknaden. Det är avslöjande för moderata samlingspartiet. Det visar vems intressen som moderata samlingspartiet egentligen slår vakt om. Inte slår man vakt om människorna i de 400 000 hushåll som fortfarande är trångbodda eller om människorna i de 250 000 lägenheter som fortfarande är helt omoderna eller om de hundratusentals barnfamiljer som fortfarande bor trångt och dåligt. Nej, man slår vakt om principen att bostaden skall betraktas som en marknadsvara vilken som helst och att hyresgästerna skall betala priset för den på samma sätt som man betalar priset för bilar, TV-apparater och andra varor. Längre bort kan man inte komma från uppfattningen att en god bostad är en social rättighet som skall tillkomma alla och att ingen skall ha rätt att spekulera i och profitera på bostäder.
Herr talman! Först några ord till herr Claeson. Vi har så olika utgångspunkter när vi diskuterar markägande och bostadsbyggande att vi naturligtvis har svårt att nå varandra. Men en sak tycker jag ändå att herr Claeson och jag skulle kunna vara överens om trots våra olika utgångspunkter, och det är att försöka åstadkomma ett bra slutresultat, en bra produkt. Jag tycker att herr Danell för ett suddigt tal och försöker att släta över vad som står i motionen och framför allt vad som yrkas i motionen, nämligen att vi inte längre skall ha de lagar på detta område som tillkommit under 1970-talet. Då måste vi tolka det så att ni vill ha det som det var förut och att ni har de åsikter som ni framförde den gången. Vi kan inte göra annat. Ni för ett annat tal nu, men ni har samma krav. Det skulle vara roligt om herr Danell kunde tala om vad som är det nya, vad ni vill stå för nu. Då skulle vi kunna ta upp en sakdiskussion. Det är alldeles omöjligt med det suddiga tal som ni för och som sedan utmynnar i dessa omöjliga yrkanden. Det är väl inte den översiktliga planeringen som herr Danell kritiserar? Vi har varit överens om riksplaneringens riktlinjer. Är det fel att vi skall ha kommunöversikterna eller markhushållsplanerna, som det ännu inte varit möjligt att få fastlagda? Under planeringsskedet är det naturligtvis, som jag sade tidigare, många kommuner som tolkar uppmaningen att vara restriktiva litet för hårt och därför lägger en död hand över detta område. Men i så fall kan man inte binda upp de besluten till riksdagsbeslutet. Vi har sagt att enskilda intressen skall prövas mot de allmänna synpunkterna. När det gäller fritidsbebyggelsen skall man inte behöva göra några stora planer — man skall bara behöva tala om hur man vill ha det, och så skall kommunen kunna pröva det. den det ej vill röstar nej. frågor den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har med anledning av regeringens beslut att föra över förutvarande Alfta kommun från: Bollnäs till Ovanåkers kommun frågat mig vilken kompensation jag avser att föreslå till Bollnäs kommun för de kostnader som indelningsändringen medför. Lagen om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning ger inte regeringen någon befogenhet att bevilja bidrag till kommuner som berörs av indelningsändring. Regeringen har därför inte kunnat tillmötesgå Bollnäs kommuns begäran om kompensation av statliga medel för de kostnader som indelningsändringen kan medföra. Om kommunens ekonomiska ställning påtagligt skulle försämras kan ansökan om extra skatteutjämningsbidrag göras till regeringen.

Herr talman! Först ett tack till kommunministern för svaret. Det fanns ett positivt besked där. Jag tänker på vad kommunministern säger om möjligheterna att söka extra skatteutjämningsbidrag. Jag vill också i sammanhanget uttala min tillfredsställelse över det beslut som kommunministern och regeringen tog den 29 april om överföring av f.d. Alfta kommun till Ovanåkers kommun. Det beslutet visar en hänsyn till den lokala opinionen som enligt min mening är lovvärd. Man kan bara beklaga att insikten om behovet att låta den lokala opinionen påverka beslutet så länge lyste med frånvaro. Uppvaktningar inför det första beslutet år 1972, där jag själv f. ö. deltog, kunde inte förmå 7 regeringen att visa samma hänsyn vid det tillfället. Att regeringen nu ändrat mening och beslutat i enlighet med uppfattningen hos alftaborna, dvs. majoriteten bland dem, måste tolkas så att regeringen insett att det förra beslutet var felaktigt.

Herr talman! Först vill jag säga att regeringen inte ansett att det förra beslutet var fel. Alfta tillhör i näringsgeografiskt hänseende såväl Bollnäs som Ovanåker. Jag är säker på att om viljan till samarbete varit utmärkande för den tidigare gjorda sammanläggningen hade också Bollnäs kommun kunnat utvecklas till en bra kommun utan de ändringar som nu företagits. Vad regeringen nu gjort är att vi bifallit en framställning från två kommuner att ett område skall överföras till ett annat. Det har gjorts vid flera tillfällen och är inte på något sätt en unik situation. Det skulle vara en ganska orimlig tanke att staten, om två kommuner begär att ett område skall överföras från den ena kommunen till den andra, skulle erlägga de för endera kommunen uppkommande kostnaderna. Här har vi bifallit två kommuners framställning, och det kan inte ha varit bristande kunskap hos förslagsställarna i Bollnäs om vad indelningslagen innebär på den här punkten. Indelningslagen var väl känd i Bollnäs kommun, och jag tycker inte att man kan godta ett sådant villkor — om det nu skall uppfattas som ett sådant — för beslutet, som har ställts i Bollnäs. Man kan inte köpslå om kommunindelningar. Vi har, precis som herr Westberg i Ljusdal tidigare sagt i Alftadebatten här i kammaren, försökt följa folkviljan så som den redovisas av de bägge fullmäktigeinstitutionerna, och vi är inte beredda att dagtinga med den folkviljan. Antingen tycker man att Alfta hör till Ovanåker, eller inte. Det ställningstagandet har inget pris som statsmakterna skall betala.
Herr talman! Det låter underligt för mig när herr kommunministern säger att detta inte är någon unik situation. Mig veterligt har det inte hänt sedan vi antog den nya lagen om indelningsändring att man rivit upp ett av regeringen fattat beslut och gjort en indelningsändring. Den ena kommunen har satt som villkor för att gå med på indelningsändringen — det föreligger ingen framställning från den kommunen — att man skall få kompensation för de kostnader som uppkommer i sammanhanget. Det här måste, herr kommunminister, vara en alldeles unik situation. | Enligt min mening bör regeringen handla just mot Bollnäs kommun. Nu säger också statsrådet att om det skulle visa sig att ekonomin blir försämrad så finns det möjlighet att söka extra skatteutjämningsbidrag. Den möjligheten har jag också förutsatt skulle kunna komma i fråga. Men jag tycker att det hade varit ännu bättre om regeringen velat gå den andra vägen och lägga fram förslag om anslag till Bollnäs kommun för de extra kostnader som uppkommer i sammanhanget. Jag vill påminna om vad kammarkollegiet uttalade i sitt tillstyrkande: Oavsett de ekonomiska konsekvenserna för Bollnäs kommun medför ändringen behov för kommunen av ändring i planläggningen av den kommunala verksamheten och av omdisponering av förvaltningsapparaten i sådan utsträckning att olägenheterna måste anses avsevärda. Detta drabbar Bollnäs utan egen förskyllan därför att regeringen tidigare fattat ett felaktigt beslut och gjort en kommunindelning som inte aila de berörda kunde godta.
Herr talman! Jag avstår från att göra en historieskrivning i Alftaärendet. Alfta har inte hela tiden velat gå över till Ovanåkers kommun, man har också velat gå till Bollnäs. Jag tror inte att vi i den här frågan kan ta hänsyn till ett tidigare fattat beslut, utan vi får hålla oss till det nu fattade beslutet. Jag är själv verksam i en kommun där man tre gånger har överfört stora områden till en annan kommun. Inte har vi fått någon ersättning för de kostnader som uppstått därigenom trots att detta skett mot ifrågavarande kommuns vilja. I det här fallet har det skett med kommunens samförstånd. Det villkor som Bollnäs kommun tog in kan jag inte fatta på annat sätt än att kommunen fann att en ändring skulle ge en mer ändamålsenlig kommunindelning, och en begäran om särskilda statsbidrag kan inte godtas som ett villkor för att acceptera ändringen. Vad sedan angår frågan om indelningsändringen kan medföra kostnader för Bollnäs kommun anser jag att det kan bedömas först senare. Mycket beror på hur indelningsändringen praktiskt genomförs, hur stor del av personalen som går över till Ovanåkers kommun. Skulle Bollnäs kommuns ekonomiska ställning bli ohållbar föreligger, som jag sagt, möjlighet att söka extra skatteutjämningsbidrag. Vidare har herr Westberg i Ljusdal ännu inte haft möjlighet att få uppgift om den reglering av de ekonomiska förhållandena som regeringen beslutat om; beskedet har expedierats i dag till Bollnäs kommun. Jag kan föreställa mig att det beskedet också kommer att ge vid handen att det inte föreligger så starka skäl som frågeställaren gör gällande för att särskild ersättning skall utgå.
Herr talman! Det var intressant att kommunministern inte vidhöll sitt tidigare besked att ändringar är vanliga, efter det att vi antagit den senaste utformningen av lagen om kommunal och ecklesiastik indelning. Det här är en unik situation som därför bör behandlas på ett speciellt sätt. Det kan jag inte komma ifrån. Jag skall med intresse ta del av vad som överlämnats till Bollnäs kommun i dag. Det är klart att det kan påverka ställningstagandet. Vad jag finner angeläget är att man respekterar det som Bollnäs kommun anförde i sin tillstyrkan av kommunindelningsändringen — där kommunen klart sade ifrån att ändringen tillstyrktes under en bestämd förutsättning. Kommunministern har sagt i TV, i samband med detta beslut, att båda kommunerna var ense —- men han måste väl ändå ha med i bilden den uppfattning Bollnäs kommun har gett till känna.
Herr talman! Nej, indelningslagen var inte okänd, men det förfarande Måndagen den som tillämpats i detta sammanhang hade inte använts tidigare. Man visste 17 maj 1976 ingenting om hur det hela skulle komma att verka.
Herr talman! Jag anser fortfarande inte att man kan köpa och sälja kommundelar. Här har Bollnäs kommun funnit att man skulle uppnå en mer ändamålsenlig kommunindelning om Alfta fördes över till Ovanåker. Det har regeringen bifallit. Villkoret om statsbidrag kan inte anses vara en särskild omständighet. Dessutom borde förslagsställarna ha varit väl underkunniga om att sådana möjligheter till statsbidrag inte finns. Indelningslagen var inte okänd för Bollnäs kommun och inte för förslagsställarna heller.
Man tog naturligtvis inom kommunen för givet att regeringen, om den gör om ett fattat beslut, Om kompensation skulle ta konsekvenserna. Det är så man har bedömt saken. till Bollnäs kommun för kostnader för Herr kommunministern GUSTAFSSON: ändrad kommunin Herr talman! Regeringen har endast bifallit en framställan från två delning kommuner. Det kan vi näppeligen kritiseras för.

Herr talman! På grund av tidsbrist har jag haft svårt att besvara herr Granstedts interpellation i föreskriven tid. Jag har för avsikt att besvara interpellationen vid tidpunkt som jag kan diskutera med herr talmannen om.

Fru JONÄNG tc) Herr talman! Jämställdhet mellan män och kvinnor är en av de tunga samhällsfrågorna och en del av samhällets allmänna utjämningspolitik mellan olika grupper. Den är också ett led i den strävan efter jämlikhet som är en av hörnstenarna i centerpartiets politik och värderingar. Det internationella kvinnoåret 1975 innebar en vidgad debatt om jämställdhetsfrågorna — men det verkar fortfarande som om många människor vägrar att ta debatten på allvar. Man tror att vi i vårt land kommit mycket längre än vi i själva verket gjort när det gäller jämställdhetsfrågorna. Det sker naturligtvis ständiga förbättringar. Man ser t.ex. att kvinnorepresentationen ökar i riksdagen, att vi har en kvinna som talman, att det finns kvinnor i en del av de politiska partiernas presidium osv. Och så drar man då slutsatsen att vi kommit långt på jämställdhetens väg. Detta är ytliga bedömningar och det förhåller sig inte så som man tror. Vi har sannerligen inte kommit långt på väg — och utvecklingen går alldeles för långsamt. I Centerns kvinnoförbund — det största politiska kvinnoförbundet här i landet — har vi under en treårsperiod arbetat med jämställdhetsfrågorna och genomfört debatter framför allt på lokalplanet om jämställdhet i arbetslivet, i hem och familjearbetet och i samhällslivet under mottot Delat ansvar — lika villkor. Jag tillstår gärna att jag blev nästan chockad när vi plockade fram bakgrundsmaterialet av att se hur hårt vi sitter fast i våra traditionella könsroller och, vad värre är, att förskole och skolbarn också synes ha fastnat i de gamla positionerna. Olika undersökningar visade att barnen hade mycket klart för sig vem som skulle stå vid spisen och laga mat och vem som skulle ut och arbeta och tjäna pengar. Kvinnor och män sitter fortfarande fast i traditionella yrkesval. Kvinnorna arbetar som hemvårdare, telefonister, sjuksköterskor, barnsköterskor, butiks och restaurangkassörskor. I de här yrkena är 98-99 94 kvinnor. 75 & av de förvärvsarbetande kvinnorna finns i bara 25 av 300 yrken. Det förhållandet att kvinnorna är bundna till en så smal sektor av arbetsmarknaden betyder mindre möjligheter att konkurrera om de välbetalda jobben. Och det framgår också genast av årslönerna för helårsoch heltidsanställda män och kvinnor 1972. Männens medellön var då 40 500 kr. medan kvinnornas var 28 880 kr. Kvinnorna har lägre löner än männen. Att ojämlikheten är stor mellan män och kvinnor är naturligtvis kammarens ledamöter väl medvetna om. Jag skall därför inskränka mig till att påpeka att denna bristande jämställdhet finner vi på praktiskt taget alla områden av samhällslivet, inom utbildningen, på arbetsmarknaden OSV. Samhället har vidtagit en hel del åtgärder. Jämställdhetsdelegationens initiativ är positiva, men jag anser ändå att de åtgärder som vidtagits av regeringen för att åstadkomma bättre jämställdhet är klart otillräckliga. Man har länge vägrat att ge jämställdhetsdelegationen en parlamentarisk bredd. Trots att riksdagen i november i fjol beslöt att så skulle ske har man ännu i dag —- den 18 maj 1976 — inte orkat med att få fram denna utökade delegation. Man har hållit på med att skriva direktiv, och det är tydligen svårare än att klara de många lagförslag som kommer på riksdagens bord. Regeringen har inflytande över hela vårt utredningsväsende. Det inflytandet använder man sannerligen inte till att åstadkomma ökad jämställdhet. Utredningsapparaten har ju en mycket klar mansdominans. Vi kan ta som exempel sysselsättningsutredningen med sina 17 män och I kvinna. Den sammansättningen avspeglar sig också i resultatet. Utredningarna styr ofta mycket av den framtida utvecklingen och de framtida besluten. Det är av den anledningen oförsvarligt att stänga kvinnorna ute i så stor utsträckning som sker. Kvinnorna har sin erfarenhet - och den behöver finnas med i utredningsarbetet. Kungl. vetenskapsakademien hade i januari i år en tvådagarskonferens med rubriken Landskapet, människan, framtiden. Den konferensen borde ha hetat Landskapet, mannen, framtiden. För Vetenskapsakademien räknar tydligen inte alls med kvinnor. Man hade 26 medverkande vid konferensen och det var 26 män. Det fanns diverse statsråd och generaldirektörer med —- de borde som jag ser det ha vägrat att dela, om de hade haft något sinne för jämställdhet. Nu tror jag emellertid att det trots allt fanns kvinnor med. Det var nämligen kaffepaus och lunch - och det stod säkert kvinnorna för, även om den insatsen tydligen inte var så betydelsefull eftersom deras namn inte fanns med i programmet. I Gävle kommun ställde en centerkvinna en interpellation denna vår, där hon redogjorde för kvinnokonferensen i Mexico och dess världsaktionsplan för att åstadkomma jämställdhet mellan man och kvinna och frågade vad man i Gävle kommun gjorde för att förverkliga aktionsplanens intentioner. Ett socialdemokratiskt kommunalråd påpekade då att ”den berörda världsaktionsplanen och dess uppföljning knappast är en kommunal angelägenhet”. Endast i den mån densamma kunde anses beröra kommunen i dess egenskap av arbetsgivare skulle detta möjligen vara fallet. Han pekade därefter på delegationens rätt ”att trycka på myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv” och han ansåg det väl beställt med bevakningen av världsaktionsplanens intentioner i vårt land. Det är intressant att konstatera oförståelsen för att delegationens rätt att ”trycka på” skulle kunna gälla även Gävle kommun. Har den socialdemokratiska jämställdhetspolitiken inte ens nått ner till kommunalrådsnivå, är det kanske inte att undra på att det är så dåligt ställt som det är. Men det är inte bara regeringen som är reaktionär när det gäller jämställdheten.

Jag ställer frågan: Hur skall vi kunna få ett samhälle där det finns jämställdhet mellan män och kvinnor när vi jämt och ständigt i TV skall matas på det här sättet? Det är männen som kan och vet och begriper och det är männen som har svaren på alla frågor — det är vad vartenda barn och varenda vuxen i vårt land dagligen får se i TV. Och hur skall vi då kunna komma någon vart? TV försöker ju annars alltid att vara progressiv — hur skulle det vara med litet progressivitet i jämställdhetsfrågorna? Utvecklingen går alltså alldeles för långsamt när det gäller jämställdheten och då är frågan: Vad kan vi göra ytterligare? Inrikesutskottets betänkande 1975/76:42, som nu behandlas, tar förutom motionerna i jämställdhetsfrågor även upp propositionen om kvinnor i statlig tjänst, som bygger på betänkandet Kvinnor i statlig tjänst. Den utredningen talade sitt tydliga språk om kvinnornas underordnade och relativt lågavlönade befattningar och om skillnaderna i befordringsmöjligheter, som enligt utredningen inte kan förklaras av olikheter i utbildningsnivån mellan män och kvinnor. Det finns verkligen anledning att känna glädje och tillfredsställelse över den här propositionen; det vill jag understryka. Många av förslagen skall regleras genom kollektivavtal. Jag vill bara liksom departementschefen utgå från att kvinnornas situation och utredningens förslag särskilt uppmärksammas och behandlas i samband med kommande förhandlingar och överläggningar. Näringsutskottets betänkande nr 61 om lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam finns det också anledning att känna glädje över. Från centerpartiet har fru André i april detta år i en fråga tagit upp spörsmålet om en ändring av marknadsföringslagen så att könsdiskriminerande reklam skulle kunna fällas i marknadsdomstolen. Nu säger näringsutskottet i sitt betänkande med anledning av motioner i frågan att riksdagen hos regeringen skall begära förslag till lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Jag hoppas att vi kan påräkna en lagstiftning på det området redan till hösten. Den mest intressanta frågan i utskottets betänkande är naturligtvis lagstiftning mot könsdiskriminering och huruvida man den vägen kan åstadkomma en snabbare utveckling i riktning mot jämställdhet. I fjol framhöll vi från centern i inrikesutskottets betänkande nr 9 tillsammans med utskottsmajoriteten att mycket talade för att man kunde nå bättre resultat med insatser av annat slag än lagstiftning. Under alla I propositionen om fri och rättigheterna i grundlag anser departementschefen att det ligger ett väsentligt värde i att könsdiskriminerande normgivning hindras, och han föreslår en förbudsregel. Dessutom finns ett målsättningsstadgande, att det allmänna skall tillförsäkra män och kvinnor lika rättigheter. Viss lagstiftning har således genomförts, och en jämställdhetsförordning har även aviserats för den statliga sektorn. Detta är positivt. Förbudsregeln är emellertid, som jag ser det. mer av programmatisk natur, och en lagstiftning mot könsdiskriminering har ett vidare syfte. FN:s kvinnokonferens i fjol i Mexico uppmanar i världsaktionsplanen medlemsländerna till lagstiftning mot könsdiskriminering, och Internationella arbetskonferensen har också 1975 antagit en aktionsplan som behandlar framför allt jämställdhetsfrågorna på arbetsmarknaden. Ett antal länder har infört lagstiftning mot könsdiskriminering. I Norge har dock regeringsförslaget förkastats av det förstärkta socialutskottet. Förslaget kommer därför ej upp i stortinget utan går tillbaka till regeringen. Partiernas ställningstagande i detta sammanhang kan vara intressant. Arbeiderpartiet och höyre är positiva till lagförslaget, senterpartict och kristelig folkeparti är negativa och vill ha erforderliga lagparagrafer inom nuvarande lagstiftning. Sosialistisk valgforbund önskar mer långtgående förändringar. Mot bakgrund av detta internationella tryck och den långsamma utvecklingen i vårt land har vi i centerpartiet ansett att ingen möda får sparas när det gäller att åstadkomma jämställdhet. Vi har därför reserverat oss för en utredning i frågan. En utredning bör kunna underlätta ett ställningstagande för eller emot en lagstiftning. Vi är medvetna om att lagstiftning kan vara svår att åstadkomma och att det i praktiken också kan vara besvärligt att upprätthålla en sådan lagstiftning. Men under alla förhållanden bör en utredning kunna bli till nytta i det fortsatta reform och upplysningsarbetet. Och utredningen bör göras av den parlamentariska jämställdhetsdelegationen. Herr talman! Frågan om jämställdhet mellan män och kvinnor är ytterst en fråga om och en kamp för kvinnors och mäns möjligheter att fritt forma sina liv — efter anlag och begåvning och efter önskemål utan att tyngas av förlegade fördomar och konventioner. Jämställdhet innebär att varje individ skall vara ekonomiskt självständig. Jämställdhet innebär en omställning för kvinnan och för mannen — det är en utvecklingsprocess som vi måste igenom. Den är nödvändig för att vi skall kunna få möjlighet att fritt forma våra liv. Jag vill understryka det stora ansvar som vi alla har i denna utvecklingsprocess, såväl i hemmet och familjen som i skolan och i samhället för övrigt.

Herr talman! Det betänkande från inrikesutskottet som vi har att behandla här i dag innehåller mycket av värde för både män och kvinnor. Det baserar sig dels på propositionen om kvinnor i statlig tjänst, dels på ett antal motioner väckta under den allmänna motionstiden, som t.ex. Situationen för de ca 135 000 kvinnliga statstjänstemännen beskrivs på ett ingående och förtjänstfullt sätt i utredningsbetänkandet Kvinnor i statlig tjänst, vilket presenterades i juni 1975.

Utredningens slutsatser är inte överraskande. Vi vet alla att det är på det här sättet det förhåller sig och att det stämmer med kvinnornas situation på arbetsmarknaden i stort. Utredningen nöjde sig inte med en lägesbeskrivning utan presenterade också en rad konkreta åtgärdsförslag, varav de flesta följts upp i propositionen och tillstyrkts av utskottet. Jag tror att de åtgärder som riksdagen skall fatta beslut om i dag och som återfinns under rubriker som Personalutveckling m.m., Personalutbildning och Rekryterings och informationsinsatser kan få stor betydelse för att förbättra situationen för de statsanställda kvinnorna. På en punkt brydde sig departementschefen inte om att följa utredningens förslag. Ja, han kommenterar inte ens detta avsnitt i propositionen. Jag syftar på meritvärderingen av vårdarbete i hemmet. Det är ändå en fråga som återfinns i många av personalorganisationernas yttranden. Låt mig få citera. ”Ett av de viktigaste instrumenten för en ändring av hittillsvarande könsfördelning är att se över hela meritvärderingen i statsförvaltningen. Erfarenheter av olika slag som f. n. skjuts i bakgrunden bör snarast ges ett högre värde vid meritberäkningen. Hemarbete, vård av barn och andra liknande arbetsuppgifter bör räknas som värdefulla erfarenheter, ägnade all på ett bättre sätt än hitintills ge en rättvisare chans åt kvinnor.” ST:s avdelning vid riksförsäkringsverket anför liknande synpunkter. ST:s avdelning vid statens invandrarverk framhåller: ”Vård av barn bör jämställas med yrkesverksamhet vid tjänstetillsättningar på motsvarande sätt som t.ex. kompetensutredningen föreslår för studier. Vid tjänstetillsättningar bör man inte premiera om en tjänsteman arbetat mycket övertid.

Utskottet framhåller att det enligt utskottets uppfattning finns skäl som talar för att den som några år vårdat barn eller annan anhörig i merithänseende skall få tillgodoräkna sig detta vid ny eller återinträde på arbetsmarknaden. En sådan ordning skulle utgöra en stimulans för hemarbetande kvinnor att gå ut på arbetsmarknaden, samtidigt som systemet skulle innebära ett incitament för män att i ökad omfattning ta på sig vårdnadsuppgifter.

Herr talman! Utredningen om kvinnor i statlig tjänst är en värdefull kartläggning. Den visar att staten långt ifrån har varit något föredöme när det gäller kvinnornas ställning. Formellt får man visserligen inte diskriminera kvinnor i statlig tjänst, men i praktiken har den statliga arbetsmarknaden varit uppdelad på en manlig del och en kvinnlig minst lika mycket som den privata. Jag kan bara nämna en uppgift som finns i materialet och som visar hur det förhåller sig. Mer än två tredjedelar av de statligt heltidsanställda har haft befattningar där minst 90 "5 av innehavarna tillhört det ena könet. Det har också redan sagts att de kvinnor som varit anställda hos staten har haft lägre lön än männen, och de har i betydligt mindre utsträckning hamnat i arbetsledande befattningar. Det är bra att man nu vill sätta i gång på allvar och göra någonting åt det här. Många tror ju att Sverige ligger långt före andra länder i allt som har med jämlikhet mellan kvinnor och män att göra. Men det mesta av det som nu föreslås — och som är bra i och för sig — är sådant som man hållit på med i närmare tio år i USA t.ex. Även i Canada har mani flera år arbetat med sådana här metoder, och det finns säkerligen flera andra länder att nämna i sammanhanget, även om inte jag känner till dem. Möjligen skulle man kunna säga att på en punkt görs här en pionjärinsats, och det gäller möjligheterna att få hjälp med barntillsyn för dem som skall delta i personalutbildning.

Mot denna bakgrund hälsar vi naturligtvis de här förslagen med tillfredsställelse. Men vår inställning skiljer sig på en punkt från de andra partiernas. Vi vill att de här åtgärderna inte bara skall begränsas till statliga myndigheter, utan att man skall ställa samma krav på hela arbetsmarknaden. Därför vill vi ha en allmän lagstiftning mot könsdiskriminering. Vi är besvikna över att socialdemokraterna så länge har varit negativa till det förslaget. I andra länder har det varit möjligt för liberaler och socialdemokrater att enas om en sådan här lagstiftning, t.ex. i England, där man från årsskiftet har två lagar av detta slag: en lag mot könsdiskriminering och en lag om likalön. I Norge har socialdemokrater och liberaler tillsammans arbetat för en lag, tyvärr utan att få majoritet för den i stortinget, som fru Jonäng nämnde. Jag vet inte av vilken orsak de svenska socialdemokraterna har varit så negativa. Jag hoppas att det inte beror på att initiativet anses ha kommit från fel håll. Det är möjligt att man har velat överlåta åt arbetsmarknadens organisationer att lösa frågan om könsdiskriminering, men det bör nu vara eftertryckligt bevisat att det inte har lyckats. Vi kan jämföra med hur det gick med frågan om lagfäst anställningstrygghet. Också i det fallet togs initiativet först av liberaler i riksdagen. De fick arbeta i många år utan att möta något starkt gensvar, men så småningom fick man i alla fall gehör, och nu har vi en sådan lagstiftning. Jag har många gånger hävdat att det kommer att gå på samma sätt med frågan om lag mot könsdiskriminering. Jag tror att jag nu börjar bli sannspådd. Man tar steg för steg — alltför försiktiga steg kanske, men dock steg — I rätt riktning. De nya bestämmelserna i grundlagen, som vi snart kommer att besluta om, ser vi som ett stort framsteg för folkpartiets krav. Men de är inte något skäl mot en lagstiftning för den enskilda arbetsmarknaden, utan de är ett stöd för att nu också lagstifta för den. Grundlagsbestämmelserna gäller ju bara den offentliga sektorn. Vi har sett hur man har använt lokaliseringsstödet som ett instrument. Vid sådana arbetsplatser som inrättats med hjälp av lokaliseringsstöd skall ansträngningar göras för att få en bättre könsfördelning mellan män och kvinnor. Det har också gjorts insatser inom arbetsförmedlingens område. Allt detta, som enligt vår uppfattning borde vara delar av en lagstiftning, är värdefulla ting, men de är inget skäl mot att gå vidare. Hur skall man då gå vidare, om man inte är beredd att acceptera vårt förslag om en allmän lag mor könsdiskriminering? Ja, inom den kommunala sektorn borde ju gälla samma principer som inom den statliga. Kommunaltjänstemannaförbundet har begärt en utredning om situatio nen för de kvinnliga anställda hos kommunerna, och jag vill nu fråga statsrådet Feldt: Kommer denna begäran att bifallas kommer man att göra en sådan utredning? Vidare skulle man kunna utvidga det som i dag beslutas till att gälla också dem som arbetar i företag som utför uppdrag åt staten. Man skulle kunna ställa det kravet på företag som får uppdrag av staten att de inte könsdiskriminerar utan visar upp en jämställdhetsplan på samma sätt som de statliga myndigheterna nu skall göra. Det är en viktig del Kvinnor i statlig i den amerikanska lagstiftningen. Varför skulle inte vi kunna använda den metoden här i Sverige? Om näringsutskottets förslag bifalles, får vi kanske så småningom en lagstiftning mot könsdiskriminering i reklamen. Vad man då frågar sig är naturligtvis: Hur blir det med platsannonserna, som är en viktig del av reklamen? Med vårt förslag till lagstiftning skulle sådana annonser som den jag nu visar på TV-skärmen — där Arbetarrörelsens Inköpstjänst söker en kvinnlig medarbetare som skall syssla med den typiskt kvinnliga sysslan maskinskrivning, man får förmoda till en typisk kvinnlig lön också — förbjudas. Jag vill tillägga att det minsann inte bara är arbetarrörelsens företag som gör sig skyldiga till sådan här annonsering. Det förekommer nog tyvärr inom alla sektorer. Även de statliga bolagen borde åläggas samma förpliktelse som myndigheterna. Det är inte så länge sedan finansminister Sträng här i riksdagen förklarade att det var helt i sin ordning att ett statligt bolag annonserade efter en representativ dam i 35-årsåldern, som skulle tjänstgöra som sckreterare åt chefen. Hur kommer det att gå med de statliga bolagen? Kan man lita på att de slutar könsdiskriminera, eller är det bara de statliga myndigheterna som skall göra det t. v.? | Självfallet är det värdefullt att regeringen här har närmat sig vår ståndpunkt steg för steg, men borde det inte vara dags nu att våga sig på att utforma en lagstiftning som både skyddar mot diskriminering och ger utrymme för aktiva åtgärder för att främja jämställdheten? Nu säger man kanske att en utredning redan har gjorts. Nej, vad som har gjorts är bara en kartläggning av vissa utländska erfarenheter, i framför allt USA. Man har också analyserat vissa internationella konventioner. Det är bara beklagligt att man inte också beträffande USA har redogjort för lagstiftningens effekt utan bara ägnat sig åt teoretiska betraktelser. delvis ganska orealistiska. Denna s.k. utredning är redan föråldrad, både när det gäller vilka länder som har en sådan här lagstuftning och vad gäller de internationella organisationerna. Jag skall här nöja mig med att citera vad FN:s kvinnokonferens i Mexico uttalade förra sommaren. En av punkterna 1 dess världsaktionsplan lyder: ”Regeringarna bör formulera planer och handlingsprogram som uttryckligen syftar till jämställdhet för kvinnliga arbetstagare och ger garantier för deras rätt till lika lön för lika arbete. Denna politik och dess program bör vara I överenstämmelse med de normer som utarbetats av Förenta nationerna och den internationella arbetsorganisationen . De bör omfatta lagstiftning som fastställer principen om icke-diskriminering på grund av kön eller civilstånd, riktlinjer för förverkligandet, procedurer för överklagande och effektiva målsättningar och maskineri för genomförandet.” Detta är alltså en plan som regeringen har ställt sig bakom. Jag kan inte förstå hur det går ihop med att regeringen fortfarande säger nej till att utforma en sådan lagstiftning som folkpartiet har krävt. Jag skulle kunna nämna också de planer som antagits av ILO och vad man gör i de europeiska gemenskaperna, men jag hänvisar på dessa punkter till en utförlig redogörelse i vår partimotion. Vår politiska vilja är klar — den uttrycks i reservationen 35. Vi begär där en utredning och ett förslag om en lagstiftning. Om denna reservation skulle falla i den förberedande omröstningen kommer vi, som fru af Ugglas förmodade, att rösta för reservationen 6, som ändå begär en utredning. Jag beklagar att centern och moderaterna uttryckt så mycken tveksamhet, men det förvånar mig inte. Jag blev möjligen litet förvånad över att det enda fru Jonäng efter sitt anförande, som gav en ganska bitter bild av verkligheten, hade att föreslå utöver vad regeringen gått med på var en utredning. Det är inte mycket mot bakgrund av en så skarp och riktig bild av verkligheten. I omröstningen om reservationen 7 kommer vi från folkpartiet av avstå. Där tas upp en del förslag, som skulle tillgodoses genom en sådan lagstiftning som vi föreslår, t.ex. förbud mot könsdiskriminering i platsannonser och vid tjänstetillsättningar. Fru Jonäng sade att andra åtgärder än lagstiftning kanske ger bättre resultat. Ja, men de åtgärderna kan man också vidta — de två önskemålen strider inte mot varandra, om man utformar lagstiftningen på ett vettigt sätt. ' Det är viktigt att vi nu får en offentlig redovisning av och en debatt om vad som händer på den statliga sektorn av arbetsmarknaden. Då kan staten tjäna som den föregångare som den borde vara. Jag har uppfattat det så, att statliga myndigheter varje år skall redovisa sina planer och resultat. Jag skulle vilja ställa två kompletterande frågor till statsrådet Feldt: . 1. Skall också de statliga bolagen varje år redovisa sina planer och resultat? Jag kan som ett exempel nämna att en sådan här sammanställning ges ut varje år i Canada. Den är visserligen dubbelt så tjock som en svensk motsvarighet skulle behöva vara, eftersom den är på två språk, men något åt det hållet skulle vi behöva som underlag för den svenska debatten om läget på arbetsmarknaden och om förhållandet mellan män och kvinnor. Jag skall be att också få notera några saker, vilka från vår synpunkt är framsteg som nu sker. För det första begär utskottet en utredning av frågan om meritvärdering för hemarbete och om rätten att räkna tjänsteår, även om de har fullgjorts innan man var hemma med barnen. Nuvarande förhållanden är en spärr för många kvinnor som vill återvända till sitt yrke. Fru Frenkel kommer att utveckla dessa synpunkter ytterligare. För det andra utvidgas rätten för statligt anställd att vara ledig för att ta vård om små barn utan att bli av med sitt jobb. Detsamma gäller rätten att vara partiellt ledig, dvs. att få kortare arbetstid. Men det är 100 svårt att förstå varför den rätten bara skall gälla statligt anställda föräldrar. Även barn, vilkas föräldrar jobbar i enskilda företag eller är anställda i kommunal tjänst, behöver träffa sina föräldrar varje dag. Därför hävdar vi rätten till kortare arbetstid för småbarnsföräldrar över huvud taget. Glädjande är också att regeringen har träffat en överenskommelse med de anställdas organisationer om att flexibel arbetstid skall tillämpas där det är möjligt, och där personalen vill ha det. Det sägs vara ett led i strävan att anpassa arbetet till människornas krav. Det är onekligen ett framsteg sedan den tid då regeringen ansåg att flextiden stred mot jämlikheten, därför att inte alla kunde få den. Nu tycks det i stället vara rätten till kortare arbetsdag som strider mot jämlikheten om inte alla kan få den. I varje fall läggs debatten upp på det sättet i Aftonbladet och LO-tidningen. Kanske man kan hoppas på samma utveckling i den frågan som när det gäller flextiden, att det betraktas som positivt att kunna anpassa arbetet efter människornas krav — att ge så många som möjligt rätt till kortare arbetsdag, så att de kan vara med sina barn. Att de statligt anställda har den chansen ser jag inte som något negativt, som någon orättvisa, utan som ett första steg mot att alla föräldrar får samma rätt — och naturligtvis i framtiden när vi har råd en allmän förkortning av arbetstiden. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen 5.

Herr talman! Kvinnofrågans grund är att söka i kvinnans ställning i det ekonomiska livet. Vänsterpartiet kommunisternas syn på och uppfattning om den frågan utvecklades ingående för kort tid sedan i denna kammare av herr Jörn Svensson. Det var den 2 april i år, då inrikesutskottets hetänkande nr 33 var föremål för behandling här. Jag skall därför inte närmare uppehålla mig vid den frågeställningen, bara framföra några synpunkter inledningsvis innan jag övergår till att tala om mina reservationer. Kvinnodiskrimineringen i samhället påtalas alltmer. Den förekommer inom alla samhällslivets områden. Ideologin matar oss med bilder av den passiva, undergivna kvinnan som ett ideal. Fortfarande binds kvinnor vid hemmen. De har svårt att få arbete. De har svårt att få barnomsorg —- denna har på grund av de gamla könsrollerna blivit en kvinnofråga även om den inte borde vara det. Och när kvinnor får arbete är de sämre avlönade än männen. De återfinns i huvudsak i ett fåtal yrken, främst sådana där det gäller att passa upp, vårda celler städa. De har sämre befordringsmöjligheter, och det råder bland dem högre arbetslöshet. I det privata näringslivet utnyttjas kvinnofördomarna för att man skall kunna använda kvinnor som reservarbetskraft och ge dem lägre löner. Kvinnornas inkomster målas ofta upp som biinkomster, trots att antalet självförsörjande kvinnor undan för undan ökar. Kvinnornas ställning i arbetslivet befäster de fördomar som redan finns. Kvinnor tjänar ju mindre, de har ju sämre yrkesvana och de är ju inte så händiga som män — så säger många fördomar som förstärks av kvinnans roll i arbetslivet. Kvinnorna betalas dåligt i de s.k. kvinnoyrkena, inte därför att det de gör är oviktigt utan därför att det är kvinnor som utför arbetet. Se på de typiskt kvinnliga yrkesområdena! Det är inte oviktigt vare sig att städa, att vårda sjuka, att vara kontorsbiträde eller att ha ansvaret för barn på daghem. Men lågavlönade är de som arbetar med dessa saker därför att de är kvinnor.

Herr talman! Då herr Gustav Lorentzon har låtit mitt namn klinga så många gånger i denna kammare måste jag få säga att jag var djupt besviken över att herr Gustav Lorentzon inte stödde mig i utskottsbehandlingen. och jag är lika besviken över att inte återfinna herr Gustav Lorentzons namn på det särskilda yttrandet som finns fogat till detta betänkande. Ett litet tekniskt påpekande. Yrkandet i min motion gällde att man i den jämställdhetsförordning som finns aviserad i propositionen om kvinnor i statlig tjänst borde uppmärksamma arbetsförmedlingens nyckelroll i arbetet för jämställdhet mellan man och kvinna. Nu framgick det vid utskottsbehandlingen att det kanske inte var lämpligt att framhålla detta i jämställdhetsförordningen, eftersom den skulle handla om de interna verksinstruktionerna, dvs. hur verken skall handlägga den här propositionen. Men jag vill inte gå ifrån den ursprungliga tanken att vi bör uppmärksamma AMS nyckelroll. Här finns alltså ett särskilt yttrande som mera överensstämmer med vänsterpartiet kommunisternas ursprungliga motion än med mitt yrkande i den motion som behandlades i utskottet. Därför är det synd att herr Lorentzons namn inte finns på det särskilda yttrandet.
Herr talman! Jag skulle vilja travestera ett gammalt uttryck: Inga förklaringar, min kära fru, det gör bara saken värre! Ja, det gör det faktiskt, fru Margaretha af Ugglas! Jag har inte fått något erbjudande att sätta mitt namn på moderaternas särskilda yttrande. Inte heller förhöll det sig så som det redogjordes för här. Då det av fru Margaretha af Ugglas begärdes en reservation till den här frågan sade jag ifrån att vårt parti bara för några veckor sedan deklarerat sin ställning, då vårt förslag avslogs i riksdagen. Jag sade också att: jag kommer att göra ett särskilt yttrande till den reservation som fru Margaretha af Ugglas kommer att avlämna och förklara den moderata gruppens uppträdande i det här fallet. Detta kan tydligen vara en orsak till att reservationen aldrig kom. Den saken känner fru Margaretha af Ugglas mycket väl till. Förklaringar i det här avseendet gör bara saken värre.
Herr talman! Det senaste som herr Lorentzon sade tyckte jag inte var riktigt trevligt. Den saken har inte på något sätt kommit till min kännedom.

Herr talman! Till grund för det betänkande vi nu behandlar ligger utredningen om kvinnor i statlig tjänst. Den utredningen hade i uppdrag att för det första kartlägga situationen för kvinnorna i statlig tjänst, att för det andra bedöma vilka förhållanden som motverkar jämställdheten och att för det tredje föreslå åtgärder för att förbättra kvinnornas situation i det här avseendet. Jag tycker att utredningen i varje fall har gjort två viktiga konstateranden. Det första är att huvudproblemet inte är att vi har en formell särbehandling av kvinnor och män, utan att det föreligger faktiska skillnader i kvinnors och mäns villkor. Det andra är att det inte med några enkla beslut går att på central nivå genomföra jämställdhet inom statsförvaltningen. Jag tycker att detta är viktiga konstateranden som man skall vara på det klara med och ta mycket stor hänsyn till. Med detta som bakgrund har vi nu fått en proposition och förslag till åtgärder. Departementschefen delar utredningens synpunkter i flera fall och förordar ändringar på mycket vitala avsnitt. Bl. a. föreslås att en jämställdhetsförordning skall utfärdas för statsförvaltningen. Handlingsplaner skall tas fram av de olika myndigheterna. Resultatet av de handlingsplanerna skall sedan redovisas, utbildnings-, rekryterings och informationsinsatser skall genomföras. Delegering och decentralisering av olika arbetsuppgifter skall vidtas, barntillsyn skall ordnas på olika sätt osv. Jag skall inte tynga debatten mer med detta. Kvinnor i statlig Departementschefen pekar också på att många av de frågor som det här gäller kommer att kunna regleras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter sedan lagen om medbestämmande 1 arbetslivet trätt i kraft. Jag tror också att det är ett viktigt konstaterande. Vi bör hålla i minnet att vi här är inne på ett område där just arbetsmarknadens parter självklart är starkt engagerade. Därför bör vi kanske så långt möjligt överlåta åt dem att lösa dessa olika frågor. Jag skall efter detta övergå till reservationerna. I reservationen 1 kräver vänsterpartiet kommunisterna att regeringen skall informera riksdagen om det resultat som jämställdhetsåtgärderna på den statliga arbetsmarknaden givit. Propositionen anger att myndigheterna i samband med de årliga anslagsäskandena skall redovisa hur långt dessa frågor har avancerat och hur långt man har kunnat främja jämställdheten mellan män och kvinnor. 1980 kommer det till en samlad bedömning över hela fältet, som också kommer att redovisas. Utskottet anser därför att det är till fyllest med den redovisningen. Av denna anledning yrkar jag avslag på reservationen 1.

Sedan den pågående försöksverksamheten blivit utvärderad blir det säkerligen anledning att återkomma till denna fråga. Det är också möjligt att man delvis får ändra reglerna något. Denna reform har säkert kommit för att stanna. Den är utan tvivel viktig för jämställdhetsfrågans lösning. Det kan vi nog alla vara överens om. I reservationen 3 hävdar vänsterpartiet kommunisterna att olikheten mellan könen i statlig tjänst beror på skillnader i lönesättningen för män och kvinnor och att.kvinnorna finns i speciella låglöneyrken. Reservanterna vill nu att riksdagen skall uttala sig för en löneutjämning mellan män och kvinnor. Herr Lorentzon sade i sitt anförande att kvinnorna fick lägre lön bara därför att de var kvinnor. Det är väl att skjuta över målet. Det finns i varje fall inte på LO-sidan nåpot i avtalen som säger att kvinnor skall ha lägre lön. Över huvud taget togs beteckningen kvinna bort i avtalen redan i början på 1960-talet. Utskottet anser att detta är avtalsfrågor som riksdagen skall överlåta åt arbetsmarknadens parter att komma överens om. Det finns flera starka skäl för det. Också reservationen 4 är framställd av vänsterpartiet kommunisterna. Enligt den reservationen vill vpk ha en minimiarbetstid införd — 20 timmar per vecka — för att man skall hejda arbetsgivarnas missbruk att systematiskt påtvinga de anställda så kort arbetstid att de inte får sociala förmåner m.m. Hittills förda förhandlingar har inte gett godtagbart resultat, enligt reservanterna. Riksdagen har avslagit samma yrkande flera gånger tidigare, och utskottet är inte heller i år berett att biträda den här begäran. Vi anser att det bör slutas avtal om denna fråga av berörda arbetsmarknadsparter. Självfallet kommer löntagarorganisationerna härvid att beakta de sociala förmånerna och reglerna för deras utbetalande.

Herr talman! Utskottets talesman hade svårt att se skillnaden mellan reservationerna nr 5 och 6. Men det är inte svårt. Folkpartiet föreslår att riksdagen skall begära en lagstiftning mot könsdiskriminering och att ett sådant förslag läggs fram och antas av riksdagen, medan reservanterna från centerpartiet och moderata samlingspartiet bara vill ha en utredning om saken, men inte är beredda att förorda en lagstiftning. Det är en väldig skillnad! Det är dock givet att vi, om vårt förslag faller, tycker att en utredning om saken ändå är ett framsteg i jämförelse med att säga nej helt och hållet som majoriteten vill. "Det är en betydelsefull skillnad, och jag beklagar därför att centerpartisterna och moderaterna är så tveksamma. Men eftersom vi anser att ytterligare utredning kommer att stärka vår sak, välkomnar vi en sådan. Herr Nilsson i Kalmar sade att han vill gå andra vägar i stället för att genomföra en lagstiftning. Han nämnde därvid det som föreslås i propositionen, nämligen en jämställdhetsförordning, att myndigheterna skall göra upp planer osv. Men, herr Nilsson, det är inte några andra vägar, utan det är just sådana vägar som man skulle kunna gå med en lagstiftning. Skillnaden är bara den att kraven endast tillämpas för de statliga arbetsgivarna, medan vi vill sträcka ut samma krav till at gälla också de enskilda arbetsgivarna. Eftersom vi vill slå vakt om ett fritt näringsliv, anser vi att man skall ställa krav på arbetsgivarna, exempelvis kravet att de inte får könsdiskriminera någon, utan att de i stället skall vidta positiva åtgärder för att få till stånd bättre balans. Med Kvinnor i statlig 110 de instrument som vi i dag diskuterar kan man tvinga de statliga myndigheterna att vidta sådana åtgärder. Vi vill att man skall skaffa sig samma instrument för att tillvarata rättigheterna för dem som arbetar på den enskilda marknaden. Det är där skillnaden mellan oss ligger. Det är inte fråga om att använda andra instrument, utan vi vill ställa samma krav på enskilda och kommunala arbetsgivare som på statliga. Även förslaget till fri och rättighetsregler i grundlagen gäller bara det allmännas myndighetsutövning, men inte de enskilda arbetsgivarna. Om inrikesutskottet på en eftermiddag — eller hur lång tid ni nu tillbringade i Los Angeles —- kunde bilda er en uppfattning om den amerikanska lagstiftningens effekt, då är ni verkligt framstående! Jag tror ändå att ni kom fram till en förhastad slutsats. Som jag har sagt tidigare, tror jag inte det går att leta upp någon enda i de här frågorna engagerad människa i USA som skulle vilja vara av med den lagstiftningen. Visserligen är de inte nöjda med resultaten, men dessa har ändå varit betydande. Jag har tidigare redogjort för hur många miljoner företagen har ålagts att betala ut i retroaktiva löner, och att de har ålagts att utarbeta just sådana utvecklingsplaner som man nu vill göra t.ex. för televerket i Sverige.
Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar sade att jag var negativ i mitt anförande. Jag tycker själv att jag var realistisk. Jag tog upp en hel del av de åtgärder som jag anser positiva i jämställdhetsdelegationens initiativ på olika områden — som jag har talat om här i kammaren vid tidigare tillfällen — och även andra positiva åtgärder, bl.a. den proposition som vi behandlar i dag. Men jag berörde naturligtvis också det som är mindre bra, eftersom jag inte tycker att åtgärderna är tillräckligt omfattande på detta område. Jag försökte med mina exempel visa på verkligheten sådan den är därför att jag finner det angeläget med självkritik i de här frågorna. Jag vill också understryka vad jag sade allra sist i mitt anförande, att vi alla har ett ansvar när det gäller att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor i vårt land.
Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar argumenterade mot reservationerna vid betänkandet på det sätt utskottsmajoriteten gör, och det är klart att det är hans uppgift. Jag har ingenting emot det. Han säger bl.a. beträffande reservationen I att den redovisning som är gjord och som kommer att göras är till fyllest. Men i propositionen är det faktiskt inte klart utsagt att informationen kommer att föras vidare till riksdagen. Möjligen kan det förutsättas att den samlade bedömningen av olika åtgärder som skall göras senast år 1980 kommer att redovisas. Det är om detta vi inte är helt överens. Informationen skall ske kontinuerligt, och det är det reservationen gäller. När det gäller reservationen 2 om barntillsyn menar vi att det inte behöver göras någon försöksverksamhet med den barnpassning för folk som skull skaffa sig utbildning som det här är fråga om. Alla som känner till hur verkligheten är vet att det inte behövs någon försöksverksamhet. Här är det fråga om av vidta åtgärder. Vad beträffar reservationen 3 är det möjligt att herr Nilsson i Kalmar har missuppfattat mig. Han säger att jag hävdade att de låga lönerna för kvinnorna var någonting som var fastställt. Men vad vi menar är att det finns särskilda kvinnoyrken, där lönerna är låga. Det är här åtgärder bör kunna vidtas och statsmakterna skulle kunna gå före med gott exempel genom att riksdagen uttalar sig i frågan och ger regeringen order om hur den skall handla. Jag vet mycket väl au LO-avtalen inte säger att det skall vara lägre löner för kvinnor, men här är det speciella kvinnoyrken det är frågan om. Exempelvis inom byggnadsindustrin, där arbetarna själva bestämmer, har lönerna för de städerskor som arbetar på byggen höjts väsentligt i förhållande till vad som är rådande i andra liknande sammanhang. Jag är mycket väl medveten om att det inte är några speciella kvinnolöner det är frågan om, men det finns speciella kvinnoyrken framför allt inom den privata industrin. Här skulle statsmakterna kunna vidta åtgärder om riksdagen beslutar i enlighet med det förslag som vi har fört fram.
Herr talman! Det är väl riktigt som herr Romanus säger att skillnaden mellan den reservation som folkpartiet resp. centerpartiet står bakom är att folkpartiet begär en utredning och vill ha en lagstiftning — det är klart utsagt i reservationen. Det är däremot inte uttalat i den andra reservationen, där man tycks avse bara en utredning. I så fall är frågan: Vad vill centerpartiet och moderaterna utreda för någonting? Är det bara en utredning för utredningens egen skull? Skall den inte ha något syfte? Det måste väl ändå finnas någonting bakom som gör att man vill ha en utredning. Herr Romanus säger att vi just genom en lagstiftning skulle nå de mål som nu förs fram i propositionen. Det tror jag inte att vi skulle göra. I varje fall skulle flertalet av de åtgärder som här föreslås inte kunna åstadkommas den vägen. Att man sedan vill ha med den privata sektorn tycker jag är bra. Självklart bör förhållandena vara lika över hela arbetsmarknaden, och det bör vara en strävan som vt har gemensamt. Sedan några ord till fru Jonäng. Hon ansåg att hon var realistisk i sitt första anförande då hon under två tredjedelar av tiden var kritisk mot förhållandena över huvud taget och påtalade att regeringen var reaktionär och gjorde för litet osv., för att sedan tycka att regeringens åtgärder var bra. Nu säger fru Jonäng att åtgärderna var otillräckliga. Men vad är det då för åtgärder fru Jonäng vill förorda? Under ett 15 minuters anförande ägnade fru Jonäng fem minuter åt att beskriva vad som behöver göras, och det var då bra att regeringen hade gjort någonting. Kvinnor i statlig Fru Jonäng ville ha lagstiftning, det var det enda hon kom in på. Och så var det visst något om att vi gemensamt skulle hjälpas åt i hem och skola att skapa en bättre situation. Men i övrigt var det inte ett enda förslag från fru Jonängs sida för att komma till rätta med de otillräckliga åtgärderna. Sådana förslag efterlyser jag. Till herr Lorentzon skall jag bara säga något om reservationen beträffande lönerna. Herr Lorentzon vill där att vi skall uttala oss i lönefrågan.

Herr talman! Jag är tacksam för det uttalande som utskottets talesman gjorde, att det vore bra att få med den privata sektorn. Men jag förstår då inte att man avvisar vårt förslag om lagstiftning, för det är ju den enda chansen att få med den privata sektorn — att tvinga de privata arbetsgivarna att uppfylla de mål som man nu vill ålägga offentliga arbetsgivare. Det är just det som är vårt syfte. En lagstiftning kan utformas på olika sätt. Den lagstiftning som vi har talat för skulle ge samma instrument gentemot de enskilda arbetsgivarna som vi nu får gentemot de statliga arbetsgivarna — att vi får en jämställdhetsförordning, att de skall göra upp jämställdhetsplaner och anta målsättning och tidtabell. Det är just de elementen som finns i den amerikanska lagstiftningen. Jag tolkar den här propositionen från regeringen så att man i själva verket tycker att erfarenheterna från Amerika inte är så dumma, eftersom man har tagit fasta på dem, även om man t. v. bara gör det för den offentliga sektorn. Det är nästan en händelse som ser ut som en tanke, när man nu föreslår att televerket skall ha en särskild försöksverksamhet. Det mest uppmärksammade målet i USA enligt denna lagstiftning gäller just televerket. Det är bara det att televerket i USA råkar vara ett privat företag. Man har tvingat detta jätteföretag att göra upp jämställdhetsplaner — femårsplaner — för hur arbetsstyrkan skall vara fördelad på män och kvinnor i olika arbetstagarkategorier osv. Den som inte tillhör inrikesutskottet får här överraskande upplysningar. Först hänvisar jag till meningsutbytet mellan herr Gustav Lorentzon och fru Margaretha af Ugglas. Sedan får vi höra hur en representant för utskottsmajoriteten instämmer i ett särskilt yttrande, som två andra ledamöter har undertecknat. Om nu herr Nilsson i Kalmar instämmer i vad som står i det särskilda yttrandet, varför finns då inte hans namn där?
Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar frågade mig hur jag anser det skulle vara om det blev en borgerlig regering och hur denna skulle uppträda visavi lönefrågorna. Ja, i den reservation som vi har avgivit står det bl.,a. : ”En förstahandsåtgärd måste vara att få till stånd en jämnare lönespridning, framför allt genom väsentligt förbättrade lönevillkor för de grupper av statliga tjänster till vilka kvinnor i regel är hänvisade. Den statliga lönepolitiken bör inriktas härefter.” Ett sådant krav kan givetvis ställas till vilken regering som helst. Även om det skulle bli en borgerlig regering, så anser jag att den svenska arbetarklassen och de folkliga organisationerna är så starka att det skulle vara möjligt att genomdriva detta krav.
Herr talman! När det gäller frågan om lagstiftning mot könsdiskriminering är det ju riktigt, som sägs här, att det finns en skillnad mellan reservationerna 5 och 6.

Jag framhöll också i mitt anförande nödvändigheten av att det blir ett omfattande reform och upplysningsarbete över huvud taget, för det är ju så som har framhållits av flera talare här i dag, att många av jämställdhetsproblemen beror just på gamla värderingar och attityder som vi har svårt att komma ifrån. Därför är inte minst upplysningsarbetet väldigt angeläget. Jag berättade också om att i Centerns kvinnoförbund har vi försökt ta vårt ansvar på detta område med den treåriga kampanj som vi Har bedrivit för att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor i samhällslivet, arbetslivet och hem och familjelivet.

Herr talman! Den här debatten och det kommande riksdagsbeslutet är inledningen till ett brett arbete som skall förändra traditionella förhållanden på de statliga arbetsplatserna. I en del fall beror kvinnans sämre situation i arbetslivet på institutionella förhållanden, t.ex. bristen på utbildning, svårigheten att få barntillsyn och kanske framför allt själva arbetets uppläggning. I andra fall är orsaken inrotade vanor och attityder, ibland fördomar. Det är en stor uppgift som förestår. Den kräver aktivt stöd från arbetsgivaren-staten, den kräver ett djupgående engagemang och insatser från verksledningar och andra beslutsfattare. Den kräver inte minst aktiva insatser och positiva attityder från de anställda och deras fackliga organisationer. Mot den här bakgrunden är jag glad över det stöd som propositionen tycks få i riksdagen. Med den insikt om det nödvändiga i ett brett upplagt arbete, som jag har redovisat i propositionen och som även riksdagens inrikesutskott tycks dela, måste jag uttala min skepsis inför folkpartiets krav på en Kvinnor i statlig lagstiftning mot könsdiskriminering. Frågan har debatterats här tidigare. Utöver de invändningar som herr Nilsson i Kalmar anförde skulle jag vilja peka på två saker. Herr Romanus ville — om jag uppfattade honom rätt — åberopa ILO såsom förspänd hans vagn när det gällde lagstiftning. Då kan jag upplysa herr Romanus om att vid en konferens som ILO hade i somras enades parterna — regeringar, arbetsgivare och personalorganisationer —- om att avtal var en lämpligare form än lagstiftning när man skulle komma åt könsdiskriminering i arbetslivet. Det andra som jag vill påpeka är att om vi hade ett undantagslöst förbud mot att särbehandla en individ på grund av kön, så skulle vi inte ha kunnat göra en rad saker till förmån för kvinnorna i arbetslivet. Det skulle t.ex. ha varit svårt att bedriva försöksverksamheten i Kristianstads län och fem övriga län för att ge kvinnor arbete i traditionellt. manlig industri. Vidare skulle en sådan här regel direkt ha hindrat förstärkningen av arbetsförmedlingen med 100 tjänstemän som särskilt ägnar sig åt kvinnliga arbetssökandes problem. Och hade vi haft en regel som hindrar företagen att ta särskild hänsyn till en arbetssökandes kön vid rekrytering skulle vi inte ha kunnat tillåta kvoteringsregeln vid lokaliseringsstöd. Det visar sig alltså att om man har en lagstiftning mot könsdiskriminering, så leder det ofta till att en könsdiskriminerande praxis måste fortsätta. I denna proposition behandlas viktiga principfrågor för de statsanställda, både män och kvinnor. Utskottet tar upp vtterligare en viktig fråga, nämligen grunderna för anställning och befordran av statsanställda. Utgångspunkten är utredningens förslag att möjligheterna bör prövas att tillmäta tillsyn av minderåriga barn under vissa perioder värde vid bedömningen av vederbörande tjänstemans förtjänst och skicklighet. Utskottet anser att denna fråga bör utredas, och jag har ingenting emot att så sker. Samtidigt vill jag emellertid understryka att det är en komplicerad fråga, något som också utskottet redovisar och som ännu klarare framgår av det särskilda yttrandet. Ett speciellt problem är att grundlagen uppställer bestämda gränser för meritvärderingen. Den måste avse förtjänst och skicklighet och andra sakliga grunder. I detta sammanhang är det av värde att konstatera att varken utredningen eller inrikesutskottet ifrågasätter att den statliga utnämningspolitiken sker på annat än sakliga grunder. Det gör däremot herr Burenstam Linder. I ett tal i lördags, samma dag som Gösta Bohman kräver större ärlighet i den politiska debatten, begår hans vice partiledare ett sällsynt ohederligt utfall mot socialdemokratin genom att påstå att det är partiboken och inte meriterna som avgör vilka som får jobb i departement och myndigheter. Särskilt mot bakgrund av den diskussion vi för här i dag finner jag det angeläget, herr talman, att jag Som ansvarig för regeringens politik på detta område tillbakavisar herr Burenstam Linders beskyllningar. Vårt tillsättningsförfarande utgår från den grundlags fästa regeln om förtjänst och skicklighet. I den mån undantag görs gäller det enbart några tiotal tjänster, där befattningarna är intimt förknippade med den politiska maktutövningen. Detta är helt förenligt med grundlagen. Jag måste beklaga att herr Burenstam Linder utan att ge några som helst belägg för sina påståenden på detta sätt misstänkliggör kom "petensen och meriterna hos tiotusentals statstjänstemän. Och ännu allvarligare är enligt min uppfattning det uttalande som herr Burenstam Linder i samma tal gjorde om att regeringens anställningspolitik skulle ha lett till att medborgarna här i landet inte behandlas lika av statliga verk och myndigheter. Om detta uttalande tas på allvar, så innebär det att rättssäkerheten och ovälden i statens behandling av medborgarna systematiskt och medvetet skulle åsidosättas av partipolitiska skäl. Det är en oerhört grov anklagelse, inte bara mot regeringen utan också mot alla tjänstemän som har att sköta samhällets service gentemot allmänheten. Om kravet på ärlighet i vår politiska debatt skall ha någon mening bör herr Burenstam Linder omedelbart redovisa det material som styrker hans påståenden - eller också ta tillbaka dem och be de statsanställda om ursäkt!
Herr talman! Innan Kjell-Olof Feldt och Staffan Burenstam Linder förlorar sig i den nya uppvisning i ärlighet och saklighet, som vi nu har att se fram emot, vill jag påminna herr statsrådet om att jag ställde tre frågor — kanske av något mer begränsad räckvidd - som jag är tacksam att få svar på. Den första var huruvida Kommunaltjänstemannaförbundets önskan om en utredning av de kommunalt anställdas villkor kommer att tillgodoses. Den andra frågan var huruvida även de statliga bolagen kommer att göra en redovisning av framstegen när det gäller anställda kvinnor och män, eller om det bara är de statliga myndigheterna som skall redovisa det. Min tredje fråga slutligen var om vi kan räkna med att regeringen varje år offentliggör en sammanställning av framstegen. Sedan skall jag som en replik till statsrådet Feldt ta upp de två invändningar han hade mot en lagstiftning. Statsrådet sade att i ILO hade parterna enats om att man i första hand skulle arbeta med avtal i stället för med lagstiftning. Parterna på arbetsmarknaden vill väl nästan alltid försöka lösa frågorna själva med hjälp av avtal, i stället för att få en lagstiftning över sig. Men på det här området har de inte lyckats. Nu borde det vara dags att inskrida med bestämmelser och inte ge. dem längre tid. I det uttalande som gjordes av ILO i aktionsplanen den 25 Juni 1975 finns det stöd för en lagstiftning. I artikel 5 säger man t.ex. att åtgärder skall vidtas för att förbjuda uppställande av villkor angående de sökandes kön vid offentliga tillkännagivanden om anställning, dvs. platsannonser, för att ta ett exempel. Det finns flera. Statsrådet Feldt sade också att en lagstiftning kan försvåra de positiva åtgärder man vill vidta. Ja, det kan den, om den är utformad på ett Kvinnor i statlig olämpligt sätt. Men vi har inte föreslagit att man skall utforma lagstiftningen på ett olämpligt sätt utan att lagstiftningen skall möjliggöra positiva åtgärder. En sådan lagstiftning har man t.ex. utformat i Amerika, så var den norska arbejderpartiregeringens förslag utformat, och så är det förslag ull fri och rättighetsförklaring utformat som den svenska regeringen lagt fram. Där stadgas det just förbud mot särbehandling, med undantag för en särbehandling som syftar till att skapa jämställdhet. Herr Feldts egen regering har alltså visat au man kan utforma lagstifiningen på cwuw område så. Då skulle man också kunna göra det när det gäller enskilda arbetsgivare. Vi vill att man skall utsträcka de krav som herr Feldt nu ställer på de offentliga myndigheterna till att också gälla de enskilda arbetsgivarna.

Herr talman! Jag har bara repliktid till mitt förfogande för att diskutera den mycket viktiga och speciellt betydelsefulla fråga som jag 10g upp i ett inlägg i lördags. Statsrådet Feldt hänvisar till grundlagens krav. Låt oss då påminna oss hur socialdemokraterna trots t.ex. moderata protester ändrade det stadgande som fanns i den gamla grundlagen om att utnämningar skulle ske på grundval av förtjänst och skicklighet. Det ville man inte ha kvar. Man ändrade detta och talar nu i stället om sakliga skäl såsom förtjänst och skicklighet. Jag tror att det skewu en betydelsefull förändring i socialdemokraternas inställning till hur dessa frågor skall handläggas. I ett av de senaste numren av Tiden kan man läsa en argumentering för mer av en socialistisk förvaltning. I Näringspolitisk rapport, som den socialdemokratiska kongressen antog i höstas, beklagade man sig över att företagsledare hade för mycket av borgerliga värderingar. Man sade att det skulle till en alldeles speciell utbildning av företagsledare i den socialistiska läran. Man kan också finna en hel del praktiska exempel på detta fenomen. Ta t.ex. hur offentliga utredningars kansher tillsätts. Här borde verkligen skicklighet och förtjänst vara avgörande. I stället finner man i dessa kanslier en ganska så kraftig socialdemokratisk inställning. Ett annat exempel är de lokalradiochefer som styrelsen för Sveriges Radio utnämnt. De står enligt pressrapporter regeringen nära. Ytterligare ett exempel är när Alva Myrdal säger att de gamla lärarna måste dö ut innan den socialdemokratiska skolan kan införas. Herr Feldt kan vara förvissad om att jag som riksdagsman ofta mottar telefonsamtal och brev från personer som säger att de med tanke på den arbetsmiljö som råder i departementen inte längre vågar erkänna sig tillhöra något annat parti än det socialdemokratiska. Jag vill också fästa statsrådets uppmärksamhet på att SACO SR med utgångspunkt i sina erfarenheter kommer fram till att allt här inte är som det borde, skulle statsrådet då erkänna att det är ett missförhållande?
Herr talman! Det är möjligt att herr Burenstam Linder hade kort tid på sig, men det borde ändå ha varit möjligt för honom att på dessa minuter på en enda punkt tala om det som han verkligen sade i lördags, det angrepp han gjorde på regeringen, på de statsanställda och på deras sätt att sköta sitt arbete. Han talade nu i stället om artiklar i tidskriften Tiden och om rapporter till socialdemokratiska partikongressen. Han talade om utredningskanslier, om beslut i styrelsen för Sveriges Radio, om uttalanden av Alva Myrdal och om telefonsamtal från departementstjänstemän. Men på vilket sätt bestyrker detta de anklagelser som herr Burenstam Linder gjorde i lördags att man i regeringens beslut har frångått grundlagens krav när det gäller anställning av statliga tjänstemän? På vilken punkt visar det att man inte längre behandlar svenska medborgare lika? Däremot frågar herr Burenstam Linder: Om SACO skulle ha funnit att regeringen har brutit mot vår grundlag, skulle jag då inte vara beredd att ändra mening? Ja, herr Burenstam Linder, TV:s rapport uppmärksammade — och jag förstår det — de uttalanden som herr Burenstam Linder gjorde i lördags. Efter en intervju med herr Burenstam Linder frågade man en SACO-anställd — direktör Styrbjörn von Feilitzen i Jurist och samhällsvetareförbundet — om hans mening. Han sade enligt en utskrift som jag har här att det ”i dag inte finns någon grund för påståendet att tjänstetillsättningar inom de statliga ämbetsverken skulle ske på politisk grund. Skulle våra medlemmar ha gjort den iakttagelsen skulle vi ha fått kännedom om saken och reagerat.” Jag får ta det som ett uttryck för SACO:s uppfattning om hur regeringen sköter den här frågan. Herr talman! Jag tycker det var en beklämmande uppvisning av en politiker som springer ifrån det ganska stora ansvar han har.

Herr talman! Jag har inte misstänkliggjort tiotusentals tjänstemän; jag har i stället tagit upp till diskussion huruvida dessa tiotusentals människor upplever det som om befordringsärenden i lika hög grad som tidigare. regleras utan partipolitiska hänsyn. Jag har inte heller sagt att myndigheterna inte behandlar människor lika. Jag har sagt att om man verkligen utnämner personer utan hänsyn till partipolitiska meriter — annat än i ett utomordentligt begränsat antal fall — och mera efter saklighet, kunnighet, förtjänst och skicklighet kommer den byråkrati som i dag i så hög grad diskuteras att mera kunna vara till medborgarnas service. Om det är någon som springer ifrån sitt ansvar är det verkligen herr Feldt, som inte vill klart deklarera att om företrädare för SACO/SR gjorde gällande att här är det inte som det bör vara, kommer han att erkänna Kvinnor i statlig att de ord han just har fällt inte är korrekta. Statsrådet har till skillnad från mig möjlighet att komma tillbaka i en replik, och då har han chansen att verkligen säga ifrån på den här punkten. Hur herr von Feilitzen har yttrat sig i radio och TV är en fråga. Men Jag läste vad han yttrade i Aftonbladet dagen efter, och jag konstaterar där en intressant förändring i det tonfall han anslog. Jag tror att jag utan att göra mig skyldig till några indiskretioner kan tala om för herr Feldt att SACO/SR på senare tid i så hög grad har observerat detta missförhållande i samhället att man t.o.m. har tillsatt en arbetsgrupp för att fundera på vilka ställningstaganden som från facklig synpunkt är rimliga när man möter dessa för medborgarna oroande fenomen. Jag tror inte heller att jag gör mig skyldig till någon indiskretion om jag säger att en av de pådrivande i det sammanhanget tycks ha varit en av de personer som yttrat sig här de senaste dagarna. Jag anser att SACO/SR:s syn på detta kan bli föremål för ytterligare belysning. Men jag vill verkligen att statsrådet Feldt skall begagna sin möjlighet till replik och säga, att om företrädare för denna fackliga organisation hade den uppfattning jag här försökt redogöra för så är det någonting allvarligt i samhället. Vill statsrådet hålla med om det? Är det t.ex. på det sättet — rätt eller fel, men det har sagts mig så — att man i försvarsdepartementet icke längre utlyser tjänster i den omfattning som tidigare utan har där inlett ett annat anställningsförfarande?
: Herr talman! Herr Burenstam Linder säger att han har inte anklagat statstjänstemännen för någonting. Han säger så här, enligt Rapports utskrift: ”En viktig uppgift för en borgerlig regering det är att värna respekten för saklighet och sakliga meriter och på det viset bidra till att göra myndigheterna till organ i alla medborgares tjänst.” I dag har man således inte respekt för saklighet och sakliga meriter. Detta har lett till att myndigheterna inte längre är organ i alla medborgares tjänst. Så uttrycker man sig när man vill uttrycka sig försåtligt, men man skapar ändå ett intryck, och ett intryck som utan tvivel lämnats i denna intervju. Nu har herr Burenstam Linder inga ytterligare repliker, och jag tror att det är tur för honom, herr talman. Det var ju sin egen bedömning han gjorde i detta tal. Det var herr Burenstam Linder som anklagade regeringen för att använda partiboken och inte de sakliga meriterna. Något underlag för denna sin bedömning har han inte lämnat. 1 stället säger han att han har gjort sig skyldig till vissa indiskretioner genom att nämna en arbetsgrupp som skulle ha tillsatts inom SACO/SR. Herr Burenstam Linder säger att det kommit till hans kännedom att man inte utlyser tjänster i samma utsträckning som tidigare i försvarsdepartementet. Det är den enda konkreta uppgift som herr Burenstam Linder kunnat lämna under de minuter han ändå slösar bort i talarstolen när det gällde att visa att någonting kunde tjäna som underlag för det här angreppet. Om det är så att SACO/SR med regeringen vill diskutera de grunder som enligt vår författning skall gälla vid tillsättning av tjänster och befordran så är man välkommen till mig med den diskussionen. Men, jag får upprepa det, herr talman, som en uppvisning i ärlighet och saklighet i vår politiska debatt är det en beklaglig utveckling som moderata sam Jlingspartiet uppvisar. samtidigt som partiledaren vädjar till de andra partierna om ärlighet och saklighet. Det blir ju inte resultatet av den här sortens utfall, herr Burenstam Linder, särskilt som ni dessutom söker : fly undan en sakdebatt som jag inbjöd till här i dag.

Herr talman! Med viss förvåning har jag lyssnat till den debatt som nu senast förts. Jag har litet svårt att förstå hur egentligen den fråga som herr Feldt diskuterat med herr Burenstam Linder om kunde inrymmas i rubriken ”Kvinnor i statlig tjänst”. Men eftersom frågan kommit upp om hur tjänstetillsättningar sker vill jag bara erinra kammarens ledamöter om att det finns en motion från moderat håll som yrkar att man skall deklarera vilka tjänster som är politiska. Det är ju klart att en regering har behov av att ha vissa tjänster som är renodlat partipolitiska. Det skall klargöras vilka tjänster det är fråga om och man skall i övrigt ha ett ansökningsförfarande där det blir tillfälle till offentlig insyn i vilka som har sökt och där man utifrån kan kontrollera hur tjänstetillsättningarna äger rum. Den motionen har ännu inte behandlats, och jag hoppas att vederbörande utskont finner anledning att pröva detta förslag positivt; jag tror alt alla parter skulle tjäna på en sådan anordning. I den nu aktuella frågan, herr talman, skulle jag vilja säga att det är bra för varje arbetstagare att känna sig uppskattad och att bli befordrad, det är stimulerande och kan betyda mycket för personlighetsutvecklingen. Jag har i motion nr 857 påstått att det framför allt är män som blir delaktiga av denna stimulans oavsett om utbildningsnivån är densamma för män och kvinnor. Jag stöder detta påstående på många fakta, bl.a. på en utredning som SACO/SR nyligen har gjort och som visar att av heltidsarbetande akademiker finns tre år efter examen 1756 av männen och 37'7 av kvinnorna i de lägsta löneskikten, medan 25 £ av männen resp. 8'- av kvinnorna finns i de högsta löneskikten. Dessa siffror gäller för hela arbetsmarknaden, men de stämmer också tyvärr för den separat redovisade statliga sektorn. Det visar hur dåligt jämställdheten mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden fungerar i praktiken. Det är min förhoppning att den proposition som nu har behandlats och som riksdagen skall ta skall få några praktiska konsekvenser ute i arbetslivet. Jag tycker all många uttalanden som har gjorts i utskottsbetänkandet är väldigt Kvinnor i statlig 120 vaga, och jag hyser därför tveksamhet om vad det konkreta resultatet skall bli. En viktig fråga är att man får ett ökat hänsynstagande från arbetsgivarens sida till den anställdes familjesituation. och staten har väl här en särskild skyldighet att föregå med gott exempel. Jag har därför i motionen föreslagit en större' rörlighet i fråga om arbetstider och en vidareutveckling av flextidssystemet så att det skulle sträcka sig inte bara över arbetstiden per dag utan även över dagar, veckor och månader. Jag tycker att utskottet har skjutit frågan ifrån sig på ett enkelt sätt genom att hänvisa till den förordning som är utgiven om flexibel arbetstid hos statliga myndigheter. När man tar del av den korta, kärnfulla författningstexten finner man att avsikten inte alls är att ta hänsyn till en enskild arbetstagares speciella familjesituation, utan här gäller det en generell lösning för de olika arbetsplatserna. Det var faktiskt inte alls vad jag syftade till i min motion. Jag tänker inte framställa något yrkande i detta sammanhang, herr talman, men jag är helt övertygad om att tanken med ökad flexibel arbetstid är någonting som måste utvecklas och det kommer säkert så småningom. Det är bara synd att man inte uppmärksammat frågorna på ett tillräckligt preciserat sätt. Det är också viktigt att chefsutbildningen anpassas till organisationen av arbetslivet så att cheferna får en känsla för den underställda personalens krav på arbetsstimulans och så att man får en personalrekrytering utan könsrollsfördomar. Jag tycker att utskottet har tagit fasta på dessa synpunkter, och det finns väl vissa förhoppningar om att något skall hända. När det sedan gäller frågan om en omprövning av chefsrollen som sådan kan jag i utskottsbetänkandot eller propositionen inte hitta så mycket konkret. Jag har i motionen gjort gällande att det är svårt för kvinnor att åta sig en chefsroll, beroende på att man av tradition räknar med att den som åtar sig ett chefsarbete skall acceptera att arbeta praktiskt taget hur mycket som helst. Det kan vara svårt att i en chefsposition ägna så mycken tid åt sitt arbete om man därtill har en familj, som det ju anses att kvinnan skall ha ett visst ansvar för. Det behövs en omprövning av vad som skall krävas i ett chefsarbete. På den punkten kan jag inte hitta någonting konkret i propositionen eller i utskottsbetänkandet, och det tycker jag är synd. Men jag hoppas att också den frågan kommer att beaktas så småningom. Vi riksdagsmän har stor benägenhet att stå i talarstolen och yttra alla möjliga saker om hur det bör vara i arbetslivet, om arbetarskyddssynpunkter, arbetstidsregleringar osv. Men när det gäller hur vi ordnar det för oss själva, kanske inte för oss som riksdagsmän men för vår personal, tycker jag verkligheten lämnar en del övrigt att önska. Jag vet att det nu sitter en utredning som skall se över personalorganisationen. Det som sipprat ut hittills från den utredningen tycker jag inte tyder på att man är särskilt positivt inställd till den kvinnliga personalen här i riks dagen, dess befordringsmöjligheter och dess chanser att vidareutvecklas. Nu hoppas jag att det beslut riksdagen fattar också kommer att ha en positiv effekt på det arbetet. Jag skulle vilja ta ett litet praktiskt exempel ur verkligheten i ett riksdagsutskott. En av kontorsassistenterna där är utomordentligt väl kvalificerad. Hon är god stenograf och kan flera språk. Det hände sig att vaktmästaren i utskottet blev sjuk och vi skulle få en ersättare. Då fick dottern till den nämnda kontorsassistenten det jobbet som ett vikariat. Det var inget fel på henne. Hon åtog sig jobbet och klarade det utmärkt, men hon hade självklart inte någon utbildning. Nu visade det sig att de hade ungefär samma månadslön — den utomordentligt högt kvalificerade mamman och dottern, som praktiskt taget kom in direkt från gatan utan någon utbildning. Man frågar sig: Är det verkligen riktigt att vi har en sådan lönepolitik att det inte skall löna sig att kvalificera sig och förkovra sig? Jag skulle vilja sluta med att säga, herr talman, att det jag i motionen föreslagit om en objektiv arbetsvärdering tycker jag är en fråga som man borde ha ägnat litet intresse åt i utskottet. Men jag har icke kunnat finna att man över huvud taget har nämnt det. Man har ägnat stort intresse åt meritvärdering av hemarbete, och det må vara hänt. Men en objektiv arbetsvärdering av olika sektorer av arbetsmarknaden —- främst den statliga —- är ett gammalt önskemål som jag verkligen tycker att det är hög tid att förverkliga. Fick man en sådan tror jag att man skulle ompröva lönesättningen för många kvinnliga befattningshavare.

Herr talman! I inrikesutskottets betänkande - som vi nu behandlar —- finns en passus som det, enligt min mening, är mycket glädjande att ett enhälligt utskott ställt sig bakom, och det är den som gäller meritvärdering av arbete i hemmet. Det är en fråga som diskuterats gång efter annan här i riksdagen. Folkpartiet har många gånger motionerat i ärendet. I inrikesutskottet behandlades en motion i den här frågan av mig och Billy Olsson, folkpartiet, den 19 november 1975. I den motionen framhöll vi att många svenska kvinnor förlorar meriteringsår under en mycket aktiv del av sitt liv just på grund av barnsbörd och hemarbete med uppfostran av barn. Då dessa kvinnor, efter det att barnen vuxil upp, söker tjänst i konkurrens med sina jämnåriga kolleger, som inte vårdat sina barn på heltid, finner de sig distanserade och blir ofta helt utslagna. - Socialdemokraterna har alltid tidigare ställt sig oförstående till en sådan utredning. Jag kan dela statsrådet Feldts åsikter att det kan bli en komplicerad utredning, för det är många frågor som bör tas upp. Nu räknas t.ex. vård av andras barn i somliga fall som merit vid intagning till vissa utbildningar, och vård av både egna och andras barn räknas som merit vid intagning till andra utbildningar. Men om nu utredningen kommer till det resultatet att den som vårdar barn eller anhörig i merit Kvinnor i statlig hänseende skall få tillgodoräkna sig detta vid ny eller återinträde på arbetsmarknaden, så kommer det helt säkert att innebära att männen i ökad omfattning kommer att åta sig vårdande uppgifter. Därmed tar vi ett steg i rätt riktning mot en önskad omvärdering av könsrollerna. Jag deltar inte alls de farhågor som framförts i det särskilda yttrandet nr 2 att kvinnor skulle kunna lockas att stanna hemma under längre perioder. Kvinnor är i dag självständiga varelser som tar ansvar för sitt liv och vill ha valfrihet att antingen gå ut i arbetslivet eller. om det finns en ekonomisk möjlighet, stanna hemma och vårda sina barn. Men vad som oroar mig är att utredningen skall ske inom ramen för pågående eller aviserat utredningsarbete på jämställdhetsområdet. Precis som fru Jonäng och fru af Ugglas tidigare påpekat beslöt riksdagen den 19 november 1975 efter lottdragning på förslag av inrikesutskottet att en parlamentarisk utredning i jämställdhetsfrågor skulle tillsättas. Men ingenting har hörts vare sig om en tillsättning eller om några direktiv för en sådan utredning. Jag måste fråga om socialdemokraterna blev så chockade att t.o.m. arbetet i den lilla delegationen lamslogs. Vårens aviserade sammanträde med den stora delegationen har inställts och inget nytt sammanträde har utlysts. Utredningen om de deltidsanställdas villkor är på remiss. Vad jag kan sc är det allt nytt som skett under året som följer efter kvinnoåret. Jag hoppas verkligen att delegationen inte tycker att sexualbrottsutredningens förslag om sexuella övergrepp är något förslag till framsteg i jämställdhetsfrågor. Den bvgger i sanning på gamla principer i rättspraxis. Den ger inte kvinnan någon rätt till självbestämmande i sexuciht avseende utan motverkar hennes strävan till ett naturligt mänskligt umgänge med män. I de regler som föreslås respekteras inte kvinnans rätt att säga nej till samlag. Det framställs väl ett förslag i denna fråga som vi senare kommer att få diskutera i den här kammaren. Där står följande: "827.

"828. Eftersom kvinnornas behov och problem varicrar i olika samhällen, kulturer och regioner.

Det är snart ett år sedan världsaktionsplanen skrevs under och ett halvår sedan beslutet om utredningen togs. Jag vädjar nu till regeringen att inte lägga allt på is och inte skjuta meritvärderingsfrågan på en oviss framtid. När det gäller könsrollsfrågor så måste grytan hållas kokande så att man inte faller tillbaka i slentrianmässigt tänkande.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
Herr talman! Jag har begärt ordet för att få tillfälle att gottgöra en försummelse mot herr Romanus. Han ställde några frågor till mig som jag skulle vilja besvara. Den första var vad man kan tänka sig skall ske på det kommunala området —- huruvida kommunerna och landstingen som arbetsgivare kommer att starta något arbete som liknar det som vi nu kommer att besluta om på det statliga området. Jag kan inte ge något svar på den frågan. Men jag antar att riksdagens beslut kommer att få stor betydelse för hela vårt samhälle när det gäller frågan om hur de här syftena och de krav som statsmakterna nu ställer skall förverkligas på andra områden. Den andra frågan gäller statliga företag — huruvida man kan förvänta sig att det skall lämnas någon liknande offentlig redovisning av planer och resultat när det gäller ett arbete för ökad jämställdhet mellan män och kvinnor anställda i de statliga företagen. Här pågår just nu, som framgår också av utskottets betänkande, ett arbete inom det s.k. utvecklingsrådet för statsägda bolag. Rådet har i februari i år presenterat ett arbetsprogram och kommer under året att gå ut med ytterligare information på detta område. Vidare skall utvecklingsrådet under 1977 följa upp vidtagna åtgärder. Jag utgår ifrån att detta arbete kommer att bedrivas under den öppenhet och offentlighet som kännetecknar politiken i övrigt inom de statliga företagen. Den sista frågan, om formerna för regeringens redovisning, är kanske något för tidigt väckt. Den tanke som jag har är att till riksdagen skall lämnas en redovisning av det arbete som pågår i anslutning till budgetpropositionen. Det ter sig ganska naturligt att där göra vissa summeringar. Det kan också vara fråga om åtgärder som kräver riksdagens beslut. Huruvida man sedan skall trycka särskilda böcker i frågan lämnar jag Öppet just nu. | När jag lyssnade till herr Romanus beskrivning av lagen mor könsdiskriminering, som herr Romanus vill ha. fick jag det intrycket att det snarare är en lag om könsdiskriminering, dvs. diskriminering av män för att öka jämställdheten för kvinnorna. Men varför då i all sin dar kalla den lagen för något helt annat än vad den i själva verket är avsedd alt vara? Herr talman! Jag vill också tillfredsställa fru Kristenssons nyfikenhet på en punkt. Fru Kristensson frågade varför jag tog upp herr Burenstam Kvinnor i statlig Linders påstående om utnämningspolitiken och de statsanställdas sätt att sköta sitt arbete. Svaret är att 42 4 av de statsanställda är kvinnor. Jag tycker det är utmärkt väl på sin plats i en diskussion i Sveriges riksdag om de statsanställdas arbete att sådana här svepande anklagelser blir granskade och bemötta.